Herr talman! Vid en diskussion om kulturens ställning är den syn man själv har när det gäller kulturen central. Kulturen spelar i dag en central roll i en mängd av de viktiga frågor som står på dagordningen i den allmänna debatten och i olika beslutande offentliga organ. Det handlar om att hantera den kärva ekonomin, behovet av att effektivisera och förnya den offentliga sektorn, närmandet till Europa och om synen på skapandets villkor över huvud taget i vårt samhälle. Kulturen spelar också en viktig roll när det gäller det mångkulturella samhället. Vi ser en rotlöshet och en bristande förankring i vårt gemensamma kulturarv. Vi ser också en ökande medvetenhet om bildningens betydelse och om behovet av en god kvalitet i utbildningen. Kultur och bildning, även sett i en snävare bemärkelse, har ett egenvärde i sig. Det är ingenting som man kan använda bara som ett dragspel i budgetmanglingar, och det är inte bara något som man utövar på söndagarna, håller fina anföranden om eller använder som guldkant vid möten och sammankomster eller som är hänvisat till tidningarnas kultursidor. Bildning och kultur handlar om att få perspektiv på tillvaron och att förstå sammanhang -- varifrån vi kommer, var vi befinner oss. Med den samlade kunskapen kan vi hantera framtiden. Det handlar om att ifrågasätta, men också om att roa och oroa och att roas eller oroas. Det handlar om att gestalta och skapa för framtiden, men också om att bevara och vårda ett arv. Ett land utan en högtstående kultur saknar själ. Med den synen på kulturens roll i samhällsbyggandet går det inte bara att snegla på olika budgetposter i de offentliga budgetarna eller olika mål för hur pengarna skall fördelas när man skall ta temperaturen på kulturklimatet i ett land. Stora delar av kulturen skapas och avnjuts på marknaden. Det handlar mycket om musiken, litteraturen, filmen och konsten. Om vi utgår från ett vidare kulturbegrepp, sociologiskt eller antropologiskt, som handlar om våra traditioner, seder och bruk, är det något som växer fram utanför den politiska sfärens beslutskrets. Så är det, och så bör det också vara. Kultur är också i högsta grad individuell. Skapandets dynamik och våndor är knutna till individen själv. Även upplevelser av olika kulturyttringar kan vara oerhört individuella. Det här betyder inte att jag underskattar vad kulturpolitiken kan betyda för kulturen. Tvärtom! Den har stor betydelse, men är inte allenarådande. Henrikson, säger: ''Utan kulturpolitik, ingen kultur. Bara kulturpolitik, ingen kultur.'' I övrigt vill jag instämma i Jan-Erik Wikströms deklaration om professionalism och kvalitet i kulturen. De signaler som regeringen har velat ge i kulturbudgeten är att det är viktigt att satsa på kultur även i ekonomiskt kärva tider. Trots behovet av en nödvändig sanering av svensk ekonomi och kraftiga ingrepp i de offentliga budgetarna, har reformer föreslagits på en rad områden. Det handlade om förstärkningar av både nationella och regionala institutioner, om konstnärsstipendier, museer, fria grupper, osv. osv., och reaktionerna har vi kunnat notera. Jag tror att reaktionerna kom efter det att många hade insett att det ekonomiska läget var kärvt och inte hade så stora förväntningar. De blev djupt överraskade av att det var möjligt för politiker att också göra prioriteringar. Den andra signalen som jag skulle vilja ge här nu är att regeringen i dag har enats om att det inte skall bli någonting av med att avskaffa de riktade kulturbidragen till de lokala och regionala kulturinstitutionerna, så som den kommunalekonomiska utredningen hade föreslagit. Samtliga riktade bidrag blir kvar som stöd och stimulans och med det krav på motprestation som finns inbyggt i systemet. Jag har noterat en liten passus i utskottets betänkande om just kommunalekonomiska utredningens förslag, och även om det utskottet säger inte kopplats till något tillkännagivande till regeringen så har regeringen redan effektuerat utskottets önskemål. Elisabeth Persson frågade hur mycket vi diskuterar kultur på regeringens sammanträden. Jag tycker att det är en ganska ointressant fråga. Det viktiga är hur regeringen handlar. Jag tycker att regeringen i handling gång på gång visar vilken central roll som man ger kulturen även när det är kärvt i ekonomin. Det var inget pressmeddelande som ledde fram till jublet dagarna efter det att kulturbudgeten hade lagts fram. Det fanns nämligen inget separat pressmeddelande över huvud taget, utan det var naturligtvis kulturskaparna som själva förstod att uppskatta det handfasta beslutet och de pengar som de får tillgång till för att på ett bra sätt fortsätta att skapa kultur för oss amatörer. För närvarande pågår det, som alla kan notera, en animerad debatt om kommunernas ansvar för kulturen. Mitt budskap har varit och är att kulturen utgör en liten del av de kommunala budgetarna och att även små bidrag kan betyda oerhört mycket. Även om kommunerna skulle till stora delar skära bort kulturanslagen eller helt ta bort dem, står kommunerna ändå efter en sådan operation kvar med sina ekonomiska problem. Fördröjningen under hela 80-talet med att ta itu med förnyelsen och förändringen ute i kommunerna skapar nu de stora problem som kommunerna har att handskas med. Det har blivit nödvändigt i en lågkonjunktur att också vidta stora strukturella förändringar. Tänk, om de förändringarna i stället hade kommit under den mycket långa och fantastiska högkonjunktur som vi hade under 80-talet! Så mycket enklare det hade blivit. Jag tillhör de första som ställer sig upp och vill ge stöd åt de kommunala politiker som nu tar itu med att sanera den kommunala ekonomin. Men då handlar det också om att göra prioriteringar, och där förlitar jag mig i hög grad på styrkan i de argument som de som är intresserade av och som driver kulturfrågorna har att framföra. Jag förlitar mig också på medborgarnas engagemang för sina lokala bibliotek, som spelar en så oerhört stor roll för bildning och kunskap och inte minst för barns möte med litteraturen. Här vill jag peka på att de bidrag som går till länsbiblioteken -- och som kommunalekonomiska utredningen hade föreslagit skulle försvinna -- utgör ett väsentligt stöd åt de små biblioteken, inte minst i glesbygderna.